Fru talman! har frågat mig om jag och regeringen avser att verka för att införa ett fullt ut solidariskt skadeståndsansvar för föräldrar gällande deras barns brottslighet. Den typ av våld som påskupploppen var ett exempel på kan aldrig accepteras. De ansvariga ska gripas, dömas och få sina rättmätiga straff. År 2010 infördes ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare för skador som deras barn orsakat genom brott. För några år sedan utvärderade Brottsförebyggande rådet reformen. Man kom då fram till att det skärpta skadeståndsansvaret för vårdnadshavare borde avskaffas eller ändras för att komma till rätta med de negativa konsekvenserna. Utvärderingen visade att skadeståndet slår särskilt hårt mot ekonomiskt utsatta ensamstående mammor, och Brå fann inget stöd för att reformen har haft en brottsförebyggande effekt eller ökat föräldrarnas engagemang. Det saknas alltså stöd för att vårdnadshavares solidariska skadeståndsansvar har någon positiv påverkan på föräldrarnas uppfostran och kontroll. Tvärtom leder ansvaret snarare till att redan utsatta personer får det ännu svårare. Regeringen bedriver ett omfattande arbete för att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Med 34-punktsprogrammet genomför regeringen, på punkt efter punkt, kraftfulla åtgärder för att bekämpa gängkriminaliteten. Det handlar om skärpta straff samt nya verktyg och resursförstärkningar till de brottsbekämpande myndigheterna. Inom ramen för programmet görs även stora satsningar på det brottsförebyggande arbetet. Sedan den 1 januari i år har regeringen gått fram med knappt en halv miljard för subventionering av kommunernas placeringar på särskilda ungdomshem. Regeringen har också nyligen beslutat om en lagrådsremiss med förslag om att kommunerna ska ha ett lagstadgat ansvar att arbeta brottsförebyggande. Regeringen avser också att utreda möjligheten att införa en ordning med ungdomskriminalitetsnämnder liknande den danska modellen, anpassad efter svenska förhållanden. Regeringens högsta prioritet är fortsatt att Sverige ska bryta segregationen och tränga tillbaka våldet och kriminaliteten. Som jag nyligen uppgav som svar på samma fråga från Tobias Andersson är jag dock inte beredd att föreslå symbolåtgärder som inte har visat sig ha någon effekt på brottsligheten utan bara ökar klyftorna.
Fru talman! Under påskhelgen ägde fruktansvärda korankravaller rum runt om i Sverige. Över 400 poliser uppges ha skadats, och statens våldsmonopol utmanades kraftigt samt förlorades i vissa extrema fall. Det står nu klart att massinvandring, obefintliga krav på integrationspolitik och slapp kriminalpolitik leder till en oerhört dyster samhällsutveckling. Inom Sveriges gränser finns stora hotbilder, inte minst från dem som genuint hatar Sverige och allt det som Sverige står för: vår demokrati, vår polis med mera. Vi kan aldrig tillåta att majoritetssamhället backar tillbaka. Sveriges lagar och grundlagsfästa rättigheter ska upprätthållas samtidigt som vi motar tillbaka de kulturellt belastade områdena, de parallella samhällsstrukturerna, gängkriminaliteten och segregationen. För att möjliggöra detta har Sverigedemokraterna efter korankravallerna presenterat två separata åtgärdspaket för att få bukt med parallellsamhällena och den kriminalitet de göder. Först och främst har vi ett 30punktsprogram mot korankravallerna. Därtill har vi ett åtgärdspaket mot parallellsamhällen explicit. Hittills har inget annat parti tydligt anslutit sig till alla de förslag som vi lagt fram, men i sinom tid lär fler ta efter, som så många gånger förr. Det kanske mest skrämmande under korankravallerna var hur mordförsöken på poliser i vissa fall tycks ha utgjort en familjeaktivitet för Sverigehatande grupper. Många föräldrar, även i utsatta områden, gör säkert sitt yttersta för att hålla koll på och uppfostra sina barn men tyvärr långt ifrån alla, vilket korankravallerna tydligt visade. Med detta som bakgrund finns ett förslag från Sverigedemokraterna för att stärka familjers incitament att uppfostra sina barn. Det är förslaget om strikt skadeståndsansvar för föräldrar. Det solidariska skadeståndsansvaret för föräldrar för deras barns brottslighet bör enligt oss gälla fullt ut i stället för att inskränkas till bara en viss del av prisbasbeloppet, så som fallet är i dag. Mig veterligen har Morgan Johansson ingen åsikt om detta. Vi vill även se över möjligheten att begränsa rätten till ekonomiska bidrag för föräldrar vars barn begår brott. Om vissa personer i en familj begår brott eller i övrigt vägrar foga sig efter svenska samhällsförpliktelser bör tillgången till delar av välfärden och andra sociala rättigheter kunna begränsas. I sitt svar problematiserar Morgan Johansson vårt förslag endast utifrån effekterna för gärningsmannen, den kriminelle och dennes omgivning. Inte ett ord nämner han om brottsoffren, om deras upprättelse och om deras rätt till skadestånd. Vilka åtgärder föreslår Morgan Johansson i stället för att kunna säkerställa att brottsoffret får det skadestånd som han eller hon har rätt till? Och hur kan vi börja etablera sunda demokratiska värderingar även i utsatta områden i Sverige?
Fru talman! Först är väl frågan vem som hatar Sverige. Det finns nog ingen som hatar Sverige lika mycket som Sverigedemokraterna gör, i alla fall inte om man ska gå efter den retorik om Sverige som de hela tiden ägnar sig åt. Det finns inget politiskt parti som smutskastar Sverige så mycket som Sverigedemokraterna gör, inte minst i internationella medier. Är det någon som hatar Sverige är det Sverigedemokraterna. När jag besöker utsatta områden möts jag av en helt annan attityd. Där älskar man faktiskt Sverige och vill gärna vara en del av Sverige. De allra flesta av dem som bor i utsatta områden vill bara leva sina liv, försörja sina familjer, se till att det blir lugn och ro och att barnen ska kunna växa upp tryggt och säkert. Så är det faktiskt. Även Tobias Andersson borde besöka ett utsatt område någon gång så att han kunde lära känna några av de familjer och de barn som han nu gör allt han kan för att smutskasta. Men så där är det ju med högern. Först och främst handlar detta inte om huruvida brottsoffren ska få skadestånd eller inte. Om en gärningsman inte kan betala ett skadestånd går staten in och betalar via Brottsoffermyndigheten. Det vet Tobias Andersson likaväl som jag. Det är ingenting att skaka på huvudet åt, som Tobias Andersson gör nu. Det ligger till så här: Om gärningsmannen inte kan betala gör staten det via Brottsoffermyndigheten. Så fungerar systemet. Vad det handlar om här är huruvida hela familjen ska straffas för ett brott som ett barn begår. Då blir det självfallet olika utfall beroende på vilken familj man kommer ifrån. Om man växer upp i Danderyd eller Täby med familjer som har mångmiljoninkomster är det inte så svårt att klara av att betala om till exempel ens tolvåring begår ett brott som renderar ett skadestånd. Det fixar man nog. Men alla är inte uppväxta med guldsked i munnen. Det finns familjer som inte har en chans att klara av en sådan kostnad. Därför har en begränsning till en del av basbeloppet fastställts. En fattig familj med till exempel en ensamstående mamma skulle kunna bli helt ruinerad om barnet begick ett sådant brott. Det är därför begränsningen finns. Annars skulle det bara leda till att den ensamstående mamman får ännu svårare att ge sina barn en bra uppväxt. Dessutom skulle det här drabba inte bara mamman utan hela familjen. Det kan finnas syskon. Kanske kan Tobias Andersson svara på frågan varför en syster till en pojke som har begått ett brott drabbas av de brott som hennes bror har begått. Det blir konsekvensen av Tobias Anderssons förslag, fru talman.
Fru talman! Till att börja med vill jag bemöta Morgan Johanssons fråga om vem som hatar Sverige. Inte är det Sverigedemokraterna! Sverigedemokraternas grundläggande politiska inställning, själva syftet med Sverigedemokraterna som parti, har varit att värna om Sverige. Vi vill återskapa det Sverige som en gång var präglat av trygghet, tradition och tillhörighet och som sedan länge har fördärvats, försakats och tillintetgjorts av politiker som Morgan Johansson, det parti han företräder och flertalet andra partier i denna kammare som också bär skuld för hur Sverige har utvecklats. När vi problematiserar de samhällsproblem som andra har skapat och när vi talar öppet om konsekvenserna av Morgan Johanssons tid som justitieminister anser han att vi smutskastar Sverige och drar ett likhetstecken mellan det och att vi hatar Sverige. Det enda vi har gjort är att belysa de brister i det svenska samhället som Morgan Johansson och andra politiker från sjuklövern har skapat. Det enda vi har velat är att återupprätta ett tryggt Sverige där vi känner tillhörighet och gemenskap och där vi strävar åt samma håll. Men då påstår Morgan Johansson att Sverigedemokraterna hatar Sverige. Ingenting kunde vara mer fel. Det Morgan Johansson påstår om huruvida man som brottsoffer får skadestånd eller inte stämmer inte. Det är först efter att man som brottsoffer drivit processen mot den enskilde gärningsmannen, tvingats att på nytt gå igenom det man utsatts för och insett att man inte får en krona av gärningsmannen som man kanske har möjlighet att vända sig till staten och berörd myndighet. Frågar man Sverigedemokraterna säger vi att det enkla vore att staten omgående betalar ut hela skadeståndet till det drabbade brottsoffret. Sedan får staten driva in det från gärningsmannen. Så fungerar det inte i dag, fru talman, oavsett vad Morgan Johansson påstår. Morgan Johansson kanske kan svara på varför det annars finns uppmärksammade fall där våldtäktsoffer inte ens i närheten har fått ut hela sitt skadestånd samtidigt som våldtäktsmannen omgående fått ut ett skadestånd på närmare 1 miljon från staten. Nu skakar Morgan Johansson på huvudet. Han får redogöra för detta sedan. Det som är viktigt nu är att Morgan Johansson kritiserar vårt förslag att föräldrarna ska ha ett strikt skadeståndsansvar. De ska vara skyldiga att betala hela skadeståndet när deras barn begår brott. Han säger att detta skulle späda på utanförskapet i Sverige. Men vi har ju redan ett system med solidariskt skadeståndsansvar, fru talman, även om det bara är begränsat till en viss del av prisbasbeloppet. Jag har inte hört att Morgan Johansson vill frångå rådande princip. Jag har inte hört att han vill ändra detta. Då innebär det att Morgan Johansson står bakom en del av den politik som han beskyller oss för att vilja driva igenom för att skapa splittring och utanförskap i samhället. Jag får inte ihop logiken i detta. Jag vill hinna med en sak till i detta inlägg. I sitt svar kallar Morgan Johansson korankravallerna för påskupplopp, och jag förstår inte varför. Det var inte påskfirande svenskar som valde att avbryta sillunchen eller ägglekarna för att gå ut och kasta sten mot polismän. Det var i sådana fall människor som firade ramadan. Det var banne mig inte de som firade påsk; det kan jag vara tydlig med. Det här var korankravaller, inga påskupplopp. Kalla det för vad det var, och försköna inte språket när det gäller dessa fruktansvärda händelser!

Fru talman! Jag står fast vid att när man ser hur de politiska partierna agerar, både i Sverige och utomlands, finns det inget parti som smutskastar Sverige mer än vad just Sverigedemokraterna gör. För några år sedan skrev ni ju artiklar i The Wall Street Journal, där ni satte bilden av att Sverige är ett land som håller på att tas över av muslimer. Det är hela det så kallade narrativet, tillfälligtvis ungefär samma narrativ som ryssarna försöker sätta på Sverige när de bedriver sina kampanjer mot Sverige via sina trollfabriker. Men det kanske bara är en tillfällighet. Jag påstår att Sverigedemokraterna är det parti som hatar Sverige mer än något annat parti. Ni motverkar Sverige, smutskastar Sverige och försöker hela tiden skapa en negativ bild av Sverige, därför att ni aldrig har accepterat det som Sverige är i dag, nämligen ett land där vi har människor som kommer från många olika länder, talar många olika språk, har olika etnicitet och olika religion. Detta Sverige har ni aldrig någonsin accepterat. Det ägnar ni er dag efter dag, timme efter timme åt att smutskasta på olika sätt. När det sedan gäller frågan om skadeståndet har Tobias Andersson faktiskt fullständigt fel. Jag vet det, för jag har nämligen själv fått ut skadestånd och vet hur det fungerar. Om gärningsmannen inte kan täcka det skadestånd som han har ådömts, om han inte har tillgångar till det, vänder man sig till Kronofogden som driver in det. Det är inte så att brottsoffret får knacka på dörren till gärningsmannen och säga: Nu måste jag få ut mina pengar. Det stämmer inte. Det är Kronofogden som gör indrivningen. Finns det då inte pengar att hämta är det Brottsoffermyndigheten som går in och täcker upp. Anledningen till att vi en gång inrättade Brottsoffermyndigheten var just att se till att man ska kunna få ut sina skadeståndspengar. Detta handlar alltså inte om huruvida brottsoffret får ut sina pengar eller inte, utan detta handlar bara om hur skadeståndet ska fördelas. Jag vill bara inflika att om jag hade kunnat skulle jag också vilja ta bort den här regeln. Det är mycket osäkert om det finns en majoritet i riksdagen för det. Men jag tycker att det här är fel, och Brottsförebyggande rådet har ju konstaterat att den gör mer skada än nytta. Jag skulle gärna vilja ta bort denna regel och tycker att huvudregeln ska vara att man får ta sina egna kostnader. När en vuxen begår brott ska skadeståndet naturligtvis betalas av den vuxna. I det här fallet, om Tobias Andersson skulle få sin vilja igenom, finns det en risk för att fattiga familjer helt och hållet ruineras. Det skulle gå ut över hela familjen, inklusive de syskon som pojken kan ha - det är ju oftast pojkar som begår de här brotten. Min enkla fråga till Tobias Andersson är: Om en pojke har gjort sig skyldig till skadegörelse och får betala ett högt skadestånd för det, tycker Tobias Andersson då att det är rätt att det går ut över hela familjen, inklusive de systrar eller bröder som han har, så att hela familjen ruineras? Förstår inte Tobias Andersson vad det i själva verket skulle leda till, nämligen till ännu större problem för den ensamstående mamman, till exempel, att ge sina barn en bra och trygg uppväxt?
Fru talman! Jag är av den uppfattningen att det är viktigt att vi skapar incitament för att bete sig positivt, i en konstruktiv anda, för att bygga ett gemensamt samhälle. Jag har hitintills inte hört ett enda förslag från Morgan Johansson om hur vi stärker sunda demokratiska värderingar i de utanförskapsområden som i dag präglas av de parallellsamhällen som Morgan Johansson misslyckats med att motarbeta. Jag har inte hört något förslag från Morgan Johansson kring hur vi etablerar goda värderingar inom de familjer som där återfinns, hur vi stärker demokratiska värden och säkerställer att vi strävar åt samma håll. Absolut ingenting har kommit från Morgan Johansson på det temat. När Morgan Johansson redogör för processen för att få ut sitt skadestånd ligger det i linje med vad jag har sagt. Man måste som enskilt brottsoffer själv driva processen gentemot gärningsmannen och Kronofogden och sedan förhoppningsvis få skadeståndet utbetalt av staten, om det inte har skett innan dess. Jag tycker att det är fel. Jag tycker att staten ska betala ut det omgående. Brottsoffret ska inte ens behöva vända sig till Kronofogden. Det ska betalas ut direkt från staten. Det är detta som jag har framfört. Sedan påstår Morgan Johansson att jag har fel när jag beskriver den rådande ordningen för att han sedan ska beskriva den rådande ordningen på precis samma sätt som jag beskrev den. När det kommer till vem som älskar Sverige eller inte tycker jag, fru talman, att man enkelt kan kolla på vem det är som har förstört Sverige. Har Sverige blivit ett tryggare land sedan Morgan Johansson blev justitieminister? Har Sverige blivit ett bättre land sedan Socialdemokraterna tog över för snart åtta år sedan? Svaret utifrån all tillgänglig empiri när det kommer till dödsskjutningar, våldsbrott, ungdomsrån och alla typer av brottskategorier är: Nej, Sverige har inte blivit ett bättre land. Sverigedemokraterna vill rädda Sverige från det Sverige som Socialdemokraterna skapat.
Fru talman! Det är väl magstarkt att höra Sverigedemokraterna prata om sunda demokratiska värderingar, när alla vet att om det är någon som hotar just grundläggande demokratiska värderingar är det Sverigedemokraterna. Inte minst gäller det synen på oberoende rättsväsen, domstolar, medier och allt sådant som Sverigedemokraterna ägnar sig åt att undergräva och attackera så fort de över huvud taget får chansen. Är det någon, fru talman, som hotar de sunda demokratiska värderingarna i Sverige är det Sverigedemokraterna och ingen annan. Man behöver dessutom inte gå särskilt långt ut i världen för att hitta hur högern av SD-karaktär ägnar sig åt att just undergräva de demokratiska grundstrukturerna. När det gäller skadeståndsprocessen säger Tobias Andersson att Kronofogden inte ska behöva göra någonting här. Men Kronofogden ska ju kolla om det finns tillgångar hos gärningsmannen som man kan ta. Man ska inte låta gärningsmannen komma undan. Det är ju först när man ser att det inte finns några tillgångar att ta till skadeståndet som staten går in. Annars hade man ju låtit gärningsmannen bara löpa fri utan att behöva betala skadeståndet som han eller hon åläggs. Det finns en logisk ordning i detta. Men Tobias Andersson har fortfarande inte svarat på frågan: Varför ska hela familjen drabbas om ett av syskonen begår ett allvarligt brott? Varför ska resten av syskonen då få hela sin tillvaro sönderslagen? Riskerar inte detta, om man nu skulle göra som Tobias Andersson vill, att man snarare försämrar förutsättningarna för till exempel en ensamstående mamma att ge sina barn en trygg uppväxt och ordnade förhållanden? Om man skulle gå vidare med detta skulle det vara förödande, inte minst ur brottsförebyggande synpunkt.